Herr talman! Ulla Andersson har frågat miljöministern följande: 1. Avser ministern att inom EU verka för så strikta hållbarhetskriterier i direktivet att nämnda förskjutningseffekter kan undvikas? 2. Avser ministern att verka för att direktivet utformas till ett minimidirektiv som ger EU:s medlemsländer möjlighet att ställa högre hållbarhetskriterier? 3. Avser ministern att nationellt, genom kriterier i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, verka för att palmoljeetanolen inte kommer att köpas in av svensk offentlig förvaltning och statliga bolag? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. När det gäller Ulla Anderssons första fråga har Sverige vid flertalet tillfällen påtalat risken för snedvridning om EU tillämpar hållbarhetskriterier enbart för palmolja som blir biodiesel och samtidigt importerar palmolja utan motsvarande krav för användning i livsmedel och kemisk-tekniska produkter. För att minska snedvridningen verkar Sverige inom EU för hållbarhetskriterier som ska omfatta samtliga biobränslen, oavsett användningsområde. Hållbarhetskriterierna i direktivet kommer till en början att omfatta biodrivmedel och flytande biobränslen, men en utökning till fasta biobränslen kommer sannolikt inom några år. På sikt är vår förhoppning att alla användningsområden, inklusive livsmedel och kosmetika, ska omfattas av hållbarhetskriterier. EU kan dock inte självt lösa problemet. Så länge inte alla länder ställer hållbarhetskrav kommer det alltid att finnas efterfrågan på palmolja i länder som inte har samma hållbarhetskrav. Eftersom detta är en angelägen fråga har jag nyligen å regeringens vägnar tecknat ett avtal med Brasilien. Avtalet innehåller bland annat en överenskommelse om ett gemensamt arbete om hållbar bioenergi som prioriterat område. Jag kan också nämna att ambition inom ramen för de globala klimatförhandlingarna är att konstruera åtaganden, incitament eller mekanismer som bland annat hindrar skogsavverkning i tropikerna. Från svensk sida driver vi på för att hållbarhetskriterierna ska utformas så att skogsråvara från ett nordiskt hållbart skogsbruk fullt ut ska få tillgodoräknas. Det är viktigt för att inte hindra utvecklingen av andra generationens biodrivmedel som är effektivare än de befintliga biodrivmedlen. Låt mig nu kommentera Ulla Anderssons andra fråga. Den svenska regeringen har inte för avsikt att verka för att enskilda medlemsstater får ställa olika nationella hållbarhetskrav. Ur handelspolitisk synvinkel vore det inte önskvärt eftersom det skulle komplicera för exportörer i tredjeland att leva upp till olika krav i olika medlemsstater. Dessutom skulle nationella särkrav kunna utnyttjas av medlemsstater med protektionistiska motiv. Beträffande Ulla Anderssons sista fråga vill jag framhålla att miljöanpassad offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel i arbetet med att styra mot en långsiktigt hållbar konsumtion. Svenska Miljöstyrningsrådet AB är ett expertorgan som stöder offentliga upphandlare som vill ställa miljökrav. Miljöstyrningsrådet har i samband med regeringens handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling från 2007 lagt upp en plan för att utveckla miljökriterier för offentlig upphandling. I planen ingår att ta fram miljökriterier för området drivmedel, där biobränslen ingår. Miljökriterierna kommer att tas fram tillsammans med en arbetsgrupp i en öppen process med olika intressenter. Arbetet kommer att ske under 2009. Exakt hur direktivets hållbarhetskriterier kommer att hanteras i detta arbete är inte möjligt för mig att kommentera i dagsläget. Då Ulla Andersson, som framställt interpellationen, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade förste vice talmannen överläggningen avslutad.